Fru talman! Jag hade inte tillfälle att höra herr Werner i Malmö från början, men jag tror att det var nog det jag hörde. Jag har aldrig angripit en kristen syn på äktenskapet. Snarare vill jag skydda de många olika kristna som har en djupt religiöst förankrad syn på äktenskapet men som icke går att infoga i den gängse schablon som används av en del grupper — ”vi kristna, vi som företräder en kristen livssyn”. Detta har man inte rätt att ställa emot andra människor, och jag vill påminna herr Werner om Erasmus” ord om att det finns många som tillhör de heligas samfund och som vi inte har i katalog här på jorden. Jag har i mitt inlägg velat protestera mot dessa monopolsträvanden, att någon eller några har ensamrätt på att representera en kristen syn i så här allvarliga sammanhang. Jag anser att det krävs stor ödmjukhet i hanterandet, och då tror jag inte man säger ”vi kristna”, utan då tar man i all stillhet ställning till de framlagda förslagen. För övrigt, fru talman, konstaterar jag att jag fick en viss absolution av herr Werner i slutet av hans anförande, eftersom min reservation nr 13 ingår bland de av honom godkända.
Fru talman! Jag skall inte lägga mig i det här religiösa grälet — jag saknar all kompetens i det fallet. Det är alltid roligt att lyssna till Mårten Werner, han hör förvisso icke till de ointressanta. Ibland vinklar han förstås frågan litet väl våldsamt, som när han lägger geografiska synpunkter på detta med betänketid. Visserligen var det en komplimang till det lugna och trygga folket i Helsingborg i förhållande till det vilda i Malmö, men det kanske inte är riktigt säkert att det förhåller sig så som han skildrar det. Om man nu skall lägga litet allvarligare synpunkter på frågan så kan man hänvisa till remissinstanserna, som jag redan en gång har gjort här. De som sysslar med detta dagligen, herr Werner — rättshjälpsjuristerna, Advokatsamfundet, våra domstolar — säger att det är meningslöst med en betänketid, det hjälper inte. Det vore underligt om de bara hämtade sina synpunkter eller sina erfarenheter från Helsingborg och aldrig hade varit i Malmö. Vissa av dem anser att inte heller i sådana fall där det finns barn eller när makarna är oense skall det vara någon betänketid. Detta är alltså de praktiska skälen för att det inte skall vara någon betänketid. Sedan finns det, som jag tidigare sagt, principiella skäl — att man inte skall leka överförmyndare för vuxna rättskapabla människor.
Nr 105 Fru talman! Herr Werners i Malmö uttalande när det gäller mig tycker Onsdagen den jag är litet märkligt. Det torde ändå stå klart att jag inte har något 30 maj 1973 mandat att tala å andras vägnar än mina egna. Det skulle jag inte behöva upplysa om. Jag har heller inte talat å andras vägnar, och jag har allra minst inneslutit herr Werner i Malmö i mitt anförande. Jag har gett uttryck åt mina personliga synpunkter, och den rätten hoppas jag verkligen att jag har. Jag sade exempelvis, för att citera ordagrant ur anförandet: ”Jag vill göra den personliga deklarationen att jag anser att det finns en samsyn mellan kyrkans lära om äktenskapet och äktenskapslagstiftningen i både dess gamla och'dess nya form.” Det är alltså min personliga uppfattning jag har framfört, och det torde framgå mycket klart.
Fru talman! Jag beklagar att fru Åsbrink inte hörde riktigt vad jag sade. Jag påpekade att fru Åsbrink tidigare i dag hade så smått läxat upp fru Jonäng, och nu läxade fru Åsbrink upp mig också — alldeles i onödan, därför att vi har strängt taget samma mening i denna fråga. Jag framhöll också att man måste respektera de grupper som av religiösa skäl avvisar det här lagförslaget, och vi representerar ju liksom dem också. Det är klart, herr Sjöholm, att man inte skall lägga geografiska synpunkter på detta. Men vi lever ändå i tid och rum, och vi får ta våra exempel med hänsyn till detta. Jag vill också säga att domstolarna var i sina remissyttranden visst inte eniga med de sakkunniga beträffande betänketiden. Det var Advokatsamfundet som anslöt sig till de sakkunnigas ståndpunkt i det fallet. Men herr Sjöholm är ju en stor tänkare, så kom själv med några argument, herr Sjöholm, för detta. Jag vill framhålla att en institution som räddar mellan 1 000 och 2 000 äktenskap om året skall man inte offra utan att ha någonting att sätta i stället. Och vad har herr Sjöholm att sätta i stället? Här gäller det att rädda äktenskap. Jag sade att fru Jonäng talade i den kristna lärans namn och ansåg sig liksom kunna konfirmera att den här lagen stod i god överensstämmelse med den kristna läran. Att jag säger detta kan man väl inte ruska på huvudet åt, för det fick vi ju bekräftat precis nu igen. Jag menar att man får vara litet försiktig och kanske sätta ett streck till under att det är fru Jonängs personliga uppfattning.

Fru talman! Det sista som herr Werner i Malmö sade vill jag gärna understryka — just detta att man måste ha en klar skiljelinje mellan en personlig uppfattning och att tala på den kollektiva kristendomens vägnar. Det är därvidlag jag har reagerat. Sedan får fru Jonäng personligen tycka precis vad hon vill, på samma sätt som jag och herr Werner i Malmö och alla i denna kammare förbehåller oss samma rätt för vår egen del.
Fru talman! Herr Werner i Malmö bestred att det var en massa remissinstanser som var för att slopa betänketiden.

Fru talman! Jag hade inte tänkt begära kort genmäle — jag tycker att debatten kommit ner på en nivå där det inte är så lämpligt att föra den. Jag vill bara säga att jag tänker inte låta mig läxas upp av fru Åsbrink, även om fru Åsbrink är rektor, och inte heller av herr Werner i Malmö. Jag kan inte förstå hur man över huvud taget kan tala om monopolrätt, som fru Åsbrink gör. Är det meningen att fru Åsbrink skall ha rätt att tala precis så som hon tycker och tänker, men att jag inte skall ha denna rätt? Jag vill upprepa att jag sade i mitt anförande att jag ville göra en personlig deklaration. Kraftigare, tydligare och klarare kan jag inte uttrycka att det är en personlig mening jag ger till känna, och jag anser mig fortfarande vara i min fulla rätt att göra en sådan deklaration.
Fru talman! Det där sista som fru Jonäng sade tänker jag inte kommentera. Det hör inte till mitt område just nu. I stället vill jag rikta mig till herr Sjöholm, som sade att det finns domstolar som vill avvisa den här betänketiden. Ja, det är väl riktigt. Men herr Sjöholm sade tidigare att samtliga domstolar enhälligt var av samma mening, och det var fel, herr Sjöholm! Sedan är det förvånande att herr Sjöholm så väl känner prostar på landet. Det var ju glädjande att han har sådana vänner. Men om det är rejäla prostar, så tror jag inte att de säger ett ord om sina medlingar till herr Sjöholm.

Fru talman! I den debatt vi fört här i dag har många understrukit att äktenskapet skall vara en frivillig samverkan mellan självständiga människor. Det har också talats om en ”portalparagraf” i giftermålsbalken, och jag undrar då om jag inte skulle kunna göra en liten travestering och säga att formuleringen att äktenskapet skall vara en frivillig samverkan mellan självständiga människor kan vara något av en portalprincip i äktenskapet. I utskottet har vi utgått från den principen och kanske gått ett steg längre. Jag vill personligen understryka det och säga att denna frivilliga samverkan mellan självständiga människor också skall bygga på lojalitet och hänsyn. När jag säger att utskottet kanske har gått litet längre tänker jag på att utskottet i sin skrivning har framhållit att principen om lojalitet och hänsyn bör gälla oavsett samlevnadsform, således inte bara inom den samlevnadsform som ryms inom äktenskapet. Låt mig också erinra om att vi i utskottet har strukit under vad statsrådet framhållit i propositionen, nämligen att det är av stor betydelse att lagstiftningen respekterar människors frihet att själva utforma sitt personliga liv och bestämma de etiska normer som skall gälla för deras familjeliv. Konsekvensen av det understrykandet och konstaterandet borde väl egentligen ha varit att både statsrådet och utskottet hade följt de sakkunniga och tagit bort 18 i 5 kap. Så har emellertid inte skett. Men att den saken har understrukits så starkt i utskottets betänkande tycker jag ger det argumentet avsevärd tyngd. Med utgångspunkt i denna tankegång måste emellertid också ambitionerna hos lagstiftaren på äktenskapsrättens område begränsas till att tillhandahålla praktiska lösningar på de problem som uppstår. Lagstiftningen bör således ges en sådan utformning att reglerna kan accepteras av alla. Det är också något som vi har enats om i utskottet.

Trots att vi har förenklat både reglerna för ingående av äktenskap och skilsmässoreglerna kommer det även i fortsättningen att finnas människor som inte vill ge sin samlevnad äktenskapets form. Det är en skyldighet för lagstiftarna att ta hänsyn också till dessa människor. Om de vill leva samman i vad som brukar kallas ett samvetsäktenskap, skall den möjligheten finnas. Då uppfyller man kravet att lagstiftningens regler skall kunna accepteras av alla och ändå ge möjlighet till praktiska lösningar. De som vill stå utanför skall också ha möjlighet att välja en annan samlevnadsform. Om man accepterar det resonemanget kan man icke acceptera fru Sundbergs tankegångar och hävda att äktenskapet skall ges särskilda förmåner av ekonomisk eller annan art.

Jag kan personligen icke acceptera att lagstiftningen byggs på sådana tankegångar.

Med detta konstaterande vill jag yrka bifall till utskottets hemställan i betänkandet nr 21 om ändringar i jordabalken. Jag skall sedan övergå till att säga några ord om reservationerna 16, 17, 18 och 20. I reservationen 16 tas frågan om underhållsbidrag upp. Tidigare har det varit rätt vanligt att man utdömt en underhållsskyldighet under hemskillnadsåret. Underhållsskyldigheten har sedan omprövats när äktenskapsskillnaden inträtt. Här uppstår nu genom den nya lagstiftningen en förändrad situation. Därför har utskottet understrukit att under en omställningsperiod kan behov föreligga av underhållsbidrag även i fortsättningen. På den punkten har herr Israelsson till betänkandet fogat en reservation, där han yrkar att underhållsskyldigheten skall begränsas till ett år. Utskottsmajoriteten har för sin del inte direkt velat slå fast att underhållsskyldigheten skall utsträckas till bara ett år. Personligen hyser jag stor sympati för tankegången att underhållsbidraget inte skall utgå för längre tid än att det täcker en omställningsperiod. Men vi skall också komma ihåg att vi fortfarande, såsom redan nämnts, har den situationen att endast — det kanske är fel att använda uttrycket endast, men jag gör det just i detta sammanhang — mellan 55 och 60 procent av de gifta kvinnorna finns ute i förvärvsarbete. 40 procent av de gifta kvinnorna har således inte möjlighet att försörja sig genom eget arbete, och för dem kan det uppstå vissa svårigheter om omställningsperioden skulle slås fast till endast ett år. Vi har ansett — och därvidlag tror jag att vi är helt överens med reservanten — att familjelagssakkunniga i fortsättningen måste titta på frågan om underhållsbidrag. Vi bör, vid genomförandet av den slutgiltiga lagstiftningen på detta område, få ta ställning till denna fråga igen, och då kanske vi kan lösa problemet på ett helt annat sätt. Reservationen 17 tar upp frågan om egendomsordningen. Vi är överens med reservanten om att frågan inte är av den arten att en ändring skall ske i dag. Men vi skiljer oss så till vida att vi endast konstaterar att frågan är föremål för familjela, kkunnigas övervägande, medan reservanten vill att den kommunistiska motionen skall överlämnas till familjelagssakkunniga för beaktande när de gör sina överväganden för framtiden. Vi i utskottsmajoriteten har för vår del ansett att familjelags sakkunniga skall pröva dessa frågor utan att vi ger den lilla pekpinne som ett överlämnande av motionen skulle innebära. Reservationen 18 tar upp frågan om möjligheten för fader att få vårdnaden om utomäktenskapligt barn.

Det skulle nämligen innebära att vårdnadsfrågan inte kommer att kunna prövas förrän faderskapet är fastställt. Vi vet av erfarenhet att det i vissa situationer kan uppstå svårigheter när det gäller fastställande av faderskap och att det rättsförfarandet också kan dra ut på tiden. Om de i reservationen föreslagna reglerna slogs fast utan att följdreglerna ändrades, skulle det kunna innebära att barn vid födseln egentligen saknade vårdnadshavare — och att frågan om vårdnadshavare inte skulle kunna avgöras förrän faderskapet är fastställt. Rent principiellt delar jag dock den uppfattningen att man i framtiden här kanske kan finna en sådan lösning att man kommer bort från detta.

Jag kan säga att vi även på den punkten — åtminstone gör jag det personligen — hyser stor förståelse för problemet och vet att det många gånger har uppstått uppslitande och otrevliga situationer. Men vi vill också erinra om att möjligheten finns att förelägga dem vite som tredskas när det gäller att ge möjlighet att utöva umgängesrätten. I utskottet hyser vi den uppfattningen att hotet om ett eventuellt bötesstraff inte skulle påverka den tredskande i särskilt hög grad.

Vi tror att det skulle vara en åtgärd som skulle vara bättre än att införa ett bötesstraff. Utskottet förutsätter därför i likhet med föredragande statsrådet att just den principen eller de tankegångarna kommer att beaktas i rättstillämpningen i fortsättningen. Med detta, fru talman, vill jag yrka avslag på reservationerna 16, 17, 18 och 20 samt bifall till utskottets hemställan när det gäller motsvarande punkter. Låt mig sedan säga några ord om det särskilda yttrande som centerpartisterna i utskottet har gjort.

Jag vet inte vad de som har skrivit det särskilda yttrandet har för pretentioner på att utskottet skall säga, när de påstår att vi har förbigått det väsentliga i förslaget. Låt mig därför få citera några rader ur utskottets betänkande — bedömningen om utskottet utan bärande sakskäl har förbigått det väsentliga får någon annan göra. Utskottet skriver på den här punkten: ”I praktiken medför regeln” — således enligt det i centerpartiets partimotion framförda förslaget — ”den konsekvensen att rätten, även om den kan företa ärendet till avgörande, likväl skall dröja därmed under viss i lagen angiven tid.” Det här skulle således ersätta betänketiden.

Jag tycker att vi faktiskt har fått en bra skrivning, eftersom utskottet framhåller att de homosexuellas många gånger svåra problem bör uppmärksammas.

Vilken väg man skall gå må ankomma på andra att avgöra. Herr Lidgard har i debatten i dag sagt att reservanterna i sak delar utskottsmajoritetens uppfattning i denna fråga. Om det verkligen är fallet, varför har man då fogat denna till ytterlighet urvattnade reservation vid betänkandet? Med detta vill jag, fru talman, yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter i betänkandet nr 20 med undantag av punken 15, där jag yrkar bifall till reservationen 11. Jag yrkar också bifall till utskottets hemställan i betänkandet nr 21.
Fru talman! Herr Hammarberg uttrycker sympati för det mesta av tankegångarna i de reservationer som vpk-ledamoten i utskottet har avgivit. Jag skall därför bara ta upp en av de punkter det handlar om, nämligen de ogifta föräldrarnas rätt att gemensamt utöva vårdnaden om barn. Vi menar att det vägledande måste vara att avskaffa skillnaderna mellan gifta och ogifta och mellan barn till gifta och barn till ogifta. Utskottets motivering för att gå ifrån denna som jag betraktar den mycket viktiga rättsprincip är verkligen ett de obotfärdigas förhinder. Praktiskt kan frågan lösas utan större svårigheter. Om ogifta föräldrar separerar kan man förfara på olika sätt. Den gemensamma vårdnaden kan kvarstå ända till dess att endera parten ansöker om att få en ändring. Är parterna överens om att någon ändring inte skall vidtas finns det praktiskt taget inget problem. Ett visst dröjsmål kan det kanske ibland bli fråga om. Men även för gifta människor avgörs vårdnadsfrågan vid separation ofta åtskillig tid efter det att de faktiskt har separerat — ibland t.o.m. långt efter det att den rättsliga skilsmässan har trätt i kraft. En annan metod skulle vara att lösa frågan administrativt, t.ex. genom att knyta vårdnaden till bostadsanmälan eller till något skärpta regler för mantalsskrivning. Det går alltså att lösa frågan, och det går att lösa den utan kontroll av folks privatliv. Att ogifta som har barn skall vara skyldiga att t.ex. anmäla sitt samboende är inte märkligare än den ofta vida mer ingripande skyldigheten att underkasta sig faderskapsundersökning. För oss är det centrala att man får lika regler för gifta och ogifta i denna och i andra frågor. Det är den principen som propositionen och utskottet tyvärr har svikit. Det är en onödig eftergift åt konservativa krafter, och den drabbar många ogifta föräldrars berättigade krav på likställdhet. Herr Hammarberg talade om att ett barn skulle löpa risken att stå utan vårdnadshavare efter födseln. Jag har redan bemött det argumentet i mitt inledningsanförande, då jag sade att en moder självklart blir vårdnadshavare i och med födseln och att fadern kan bli det omedelbart efter det att faderskapet har fastställts. Vad vi diskuterar är ju hur lång tid det skall behöva ta innan det görs.

Fru talman! Jag ville medverka här i dag till en konstruktiv debatt, och jag har därför avsiktligt inte gått in i polemik mot utskottets skrivning när det gäller frågan om den processuella ordningen, som vi fört fram förslag om i vår motion 1791. Men herr Hammarberg tog upp denna fråga, och jag vidhåller då att utskottet i sin skrivning inte tagit hänsyn till sakskäl. Förslaget om den processuella ordningen togs upp av centerns representant i familjelagssakkunniga, och tanken finns redovisad i en eller ett par meningar i ett särskilt yttrande. Man kan fråga sig om utskottsmajoriteten verkligen på fullt allvar menar att remissinstanserna, som haft att ta ställning till familjelagssakkunnigas hela betänkande, skulle ta ställning till en tanke som förts fram i en mening i ett särskilt yttrande. Då har man verkligen stora krav på remissinstanserna. Att denna propå inte har vunnit gensvar bland remissinstanserna, som det står i utskottets skrivning, anser jag vara av noll och intet värde. Det kan absolut inte tas som intäkt för vare sig det ena eller det andra. Sedan säger utskottet att man omvandlar en materiellrättslig regel om betänketid till en processuell regel om fördröjd handläggning och menar att detta är en uppenbar brist. Jag tycker att det är en förvånansvärt snäv och statisk syn som utskottet där gör sig skyldigt till. Lagregler kan väl ändå aldrig upphöjas till självändamål. Jurister har naturligtvis sin syn på denna fråga, men lagstiftaren måste ha sin syn, präglad av flexibilitet och progressivitet. Lagstiftaren måste tänka på det materiella innehållet i lagen och anpassa lagreglerna efter människornas behov och utvecklingen. Den konstruktion som vi föreslog var bra från den synpunkten, därför att den gav ett faktiskt innehåll som vi ansåg nödvändigt, en viss betänketid, samtidigt som förslaget rymde tillit till människors förmåga att själva klara upp sin situation.

Fru talman! Herr Hammarberg efterlyste ett svar på frågan hur man å ena sidan kan säga att man har samma uppfattning som utskottsmajoriteten och å andra sidan komma med den, som han kallade den, ”urvattnade” reservation som vi har lämnat i fråga om samlevnad mellan homosexuella. Jag vill konstatera att i vårt förslag till utskottets yttrande använder vi exakt samma formulering som utskottsmajoriteten, nämligen att motionen med hänsyn till det anförda får anses vara tillgodosedd. På den punkten är vi alltså ense. När vi sedan valt en annan formulering för att ge uttryck åt vår uppfattning är det därför att vi inte riktigt är på det klara med vad utskottsmajoriteten menar med att det har manifesterats att samhällets synpunkt samlevnad mellan två parter av samma kön är en fullt acceptabel samlevnadsform. Vi försöker faktiskt — det är i varje fall meningen med vår särskilda formulering — att hålla oss till saken, nämligen att ett sådant här förhållande för länge sedan är avkriminaliserat. Där ligger skillnaden i stort sett.
Fru talman! När det gäller fru Marklunds invändningar mot mitt resonemang om vårdnaden av barn utom äktenskapet, vill jag erinra om att jag betonade de praktiska svårigheterna i sådana fall där sammanlevnad icke förelåg. Om sammanlevnad föreligger och parterna separerar, bör det vara betydligt lättare att lösa frågan. Men om man skall införa en sådan generell regel kan man inte göra som fru Marklund framhåller. Det är klart att modern skall ha vårdnaden om barnen när de föds. Vi har ju sagt att det automatiskt är så nu. Fadern får sedan ansöka om att erhålla vårdnaden. Om nu fru Marklund menar att man skall bibehålla denna ordning, måste man också bibehålla ansökningsförfarandet. Skulle man här vara konsekvent och säga att båda föräldrarna skall ha samma rätt till vårdnaden, skulle ingen ha vårdnaden vid barnets födelse, om icke faderskapet var fastställt i förväg och överenskommelse träffats i vårdnadsfrågan. I annat fall skulle man komma i den situationen att barnet vid födelsen icke hade någon vårdnadshavare. Det kan, som jag erinrade om, dröja viss tid innan faderskapet har fastställts, vilket är förutsättningen för att man skall kunna pröva vilken av föräldrarna som skall ha vårdnaden. Låt mig sedan till fru Jonäng säga att när det gäller den processuella ordningen, som föreslogs i centerpartimotionen, var den en följd av att man sade sig vara principiellt emot en betänketid. Men man ville införa en processuell ordning som skulle innebära någon form av betänketid — det var således både hit och dit i uppfattningen om betänketid. Man ville sålunda införa en betänketid bakvägen, och man sade att domstolarna kan fördröja meddelandet om dom genom att inte avlämna den eller genom att, som jag tror det står i motionen, stipulera en tid på 14 dagar eller en månad.

Fru talman! Jag skall inte ta upp tiden med att upprepa vad jag vid två tillfällen har sagt om hur, som vi ser det, faderskapet mycket enkelt och praktiskt kan fastställas. Det kan ske mycket snabbare än vad utskottets talesman här tycks mena. Jag vill bara understryka, för att något missförstånd oss emellan inte skall föreligga, att jag absolut inte lutar åt att det ändå skall finnas någon sorts ansökningsförfarande. Det har jag motiverat bl.a. med att det då skulle kunna bli så att fäder aldrig ställs inför ett direkt ansvar för sina an får visa att de har ansvaret. Jag har betonat hur detta konserverar könsroller och tar sig uttr likgiltighet från männens sida när det gäller ansvaret för sina barn. Men, som sagt, jag skall inte upprepa alla de s ag anfört. Jag vill bara säga att jag absolut vidhåller att ett ansökningsförfarande inte är det rätta sättet.
Fru talman! Jag vill bara erinra om den principiella inställning som centerpartiet har i frågan om betänketid som jag tidigare redovisat. Vår grunduppfattning är att samhället inte har anledning att föreskriva särskild betänketid annat än av hänsyn till den svagare parten och till barnen. Men vi har med hänsyn till mänskliga faktorer och också som ett samhällets skydd för den svagare parten föreslagit att man genom domstolsproceduren ändå i praktiken skulle få betänketid eller rådrum även för den andra kategorin makar. Därför tog vi ställning för tre månaders betä ketid, genom vilket förslag man alltså i praktiken får det rådrum som vi önskar.

Fru talman! Debatten om den framtida äktenskapslagstiftningen har varit livlig och omfattande. Det beror dels på den oro många känner med tanke på regeringens förflutna på lagstiftningsområdet, dels på att debatten mer rört sig kring förre justitieministern Klings direktiv och utredningens betänkande än om den proposition och det utskottsbetänkande vi nu har att behandla. I ett ordnat samhälle finns ingen bättre samlevnadsform att sätta i stället ktenskapet. Till detta resultat har man kommit inom olika samhällssystem. Jag skulle vilja säga med tanke på den debatt som har förts att man förr när man debatterade brukade fråga: Vad säger skriften? I den här kammardebatten har man sagt: Vad tycker olika kristna uppfattningar? Bibeln, på vilken den kristna livsåskådningen grundar sig, understryker starkt äktenskapets, familjens och hemmets stora betydelse för samhällets bestånd. Men även andra samhällssystem, som inte åberopar kristna värderingar, har kommit fram till samma syn. Statsrådet sade i inledningen av debatten att det är glest med reformer på detta område. Jag tror att nuvarande lagstiftning kan justeras och förbättras, även om jag har stor respekt för lagstiftarna förr i tiden. Jag tror att de tog stor hänsyn till helheten och det långsiktiga perspektivet.

Varför gör man det? Vad leder dessa nya reformer till för resultat långsiktigt? Och hur kommer nästa generation att döma oss som lagstiftar i dag? Äktenskapet är inte något fullkomligt, bl.a. därför att det inte finns 113 några fullkomliga människor. Jag tror att detta behöver sägas. Man kan inte kräva förändringar bara därför att äktenskapet inte fungerar fullkomligt. Vi har trafikregler som är lika för alla. Trots detta händer det olyckor — kollisioner, dikeskörningar osv. Men vi kan ju inte bara av den försöker vi ge trafikanterna anledningen ändra trafikreglerna. I stället bättre utbildning, vi uppmanar dem att visa större hänsyn, osv. Och samhället är skyldigt att ge ungdomen utbildning, information och vägledning. Det har förekommit mycket litet av sådana synpunkter under debatten i dag. På andra områden kräver vi utbildning, personligt ansvar och arbetsinsatser, men hur är det på det här området ? Skall vi där låta veckopress, porrlitteratur och film m.m. informera och vägleda, då begår ktet. Här känner många vi något av ett brott mot det uppväxande vuxna stor oro inför framtiden. Samhällets syn på äktenskapet, sammanhållningen, andan och miljön i hemmet och familjen spelar en avgörande roll för utvecklingen i övrigt och avgör om samhällsutvecklingen skall gå i positiv eller negativ riktning.

Det har väl inte förekommit så mycket av romantiska drag i den här debatten, och jag vet inte vad ungdomen skulle ha sagt om den suttit med här i dag. Men detta att få ingå äktenskap, där ord av mycket hög valör som kärlek och trohet måste vara och är grundläggande faktorer, det är en stor upplevelse för människan. Jag skulle vilja säga: Låt oss medverka till att ungdomen i fortsättningen kan drömma vackert och rent om kärlek och familjebildning. Berövar vi dem detta har vi berövat dem något av det värdefullaste i tillvaron. Äktenskapet innebär ju inte något färdigt på lyckans område, men det är en grund på vilken två människor kan bygga sin lyckas borg. Det innebär ett stort ansvarstagande möt livskamraten men framför allt mot barnen, som är äktenskapets stora lycka och rikedom. Det innebär de många åren av ansvar, arbete och omsorg, då man får avstå från åtskilligt kulle vara trevligt att få vara med om, men på grund av föräldraansvaret gör man detta gärna. Jag skall ta mig friheten att citera ett telegram, som jag gett så många brudpar. Det kan väl vara tillåtet i en sådan här debatt: ”Ett hem till skänks man aldrig får ej ens på livets ljusa höjder och älskas fram i livets sorg och fröjder.” Det finns ganska många människor i vårt land som har en sådan syn på äktenskap och samlevnad. Så några ord om skilsmässa. Skilsmässa kan aldrig vara något lyckligt även om den blir nödvändig, och vi bör visa stor hänsyn och känna med de. människor som drabbas a sådana situationer. Ytterst sällan kan båda parter känna sig nöjda och vara överens. I de flesta fall är det en av parterna som blivit försmådd. Detta att bli överens kan i sig dölja mycken tragik. För barnen skapar skilsmä an stora problem. Det finns mången förälder som trots rätten ändå inte får ha någon kontakt med barnet. Nr 105 Men barnet behöver båda föräldrarna, och båda föräldrarna behöver Onsdagen den barnet — här gäller ömsesidighetens lager. Föräldrakänslan går inte att 30 maj 1973 döda. Därför måste samhällets strävan vara att minska antalet skilsmässor och att verkligen ge stöd och hjälp när påfrestningarna blir för stora. Vi måste försöka skapa en samhällsutveckling som ger en positiv miljö för hemmet och familjen. I den bl.a. av mig undertecknade motionen 1790 har vi framhållit äktenskapets, familjens och hemmets stora betydelse. Vi avslutar den med följande ord: ”Enär de ekonomiska frågorna som är av väsentlig betydelse för helhetsbilden av äktenskapet blir föremål för senare behandling, det nu framlagda förslaget är ju en delreform, talar starka skäl för att förändringar i äktenskapslagstiftningen prövas i ett sammanhang. Med hänsyn därtill samt till att äktenskapet bör ges en starkare status som samlevnadsform bör beslut om ändringar i äktenskapslagstiftningen anstå i avvaktan på att kompletterande utredningar föreligger. Till detta skall också läggas de välmotiverade önskemålen om en samnordisk lagstiftning som anförts i Nordiska rådet. Med hänvisning till vad som anförts hemställes att riksdagen måtte besluta att, i avvaktan på kompletterande utredningar samt på grund av angelägenheten av en samnordisk lagstiftning, avslå proposition 197332.” Detta blir också mitt yrkande.
Fru talman! Jag finner det såsom utskottets ordförande angeläget att rikta uppmärksamheten på informationsfrågan, eftersom herr Johansson i Skärstad efterlyste information till ungdom om äktenskapet och dess förpliktelser. Utskottet har faktiskt tagit ett initiativ i denna fråga. Det har nämligen väckts en motion av fröken Mattson om utländsk äktenskapslagstiftning. Hon hemställer att informationsbroschyrer skall utarbetas för detta ändamål. Med anledning av denna motion har vi utvidgat kravet på information till att gälla även den nya svenska äktenskapslagstiftningen. Jag tycker att det finns anledning att påpeka detta med anledning av det som herr Johansson i Skärstad har anfört.
Fru talman! Det är mycket viktigt att sådana broschyrer finns, men jag anser att den positiva information som behövs för att vi skall kunna hjälpa ungdomarna till rätta i vårt samhälle är alldeles för liten och måste lämnas i mycket större utsträckning i olika sammanhang, inte minst i våra skolor.
Fru talman! Det är just syftet med utskottets skrivning i denna fråga. Det skall ske en information i lämplig form rörande den svenska äktenskapslagstiftningen.

Fru talman! Som motionär och som en av ledamöterna i familjelagssakkunniga skulle jag i detta skede av debatten helt enkelt ha kunnat stryka mig från talarlistan. De synpunkter som bör anläggas på lagutskottets betänkande nr 20 har redan på ett fint och föredömligt sätt förts fram av bl.a. fru Lundblad och fröken Anderson i Lerum. Att jag ändå tar några minuter i anspråk beror på att man i början av debatten sade att de socialdemokratiska kvinnorna inte har fått sina synpunkter tillgodosedda. Jag vill därför framhålla att vi från Socialdemokratiska kvinnoförbundet hela tiden har drivit frågan om en ny och — som statsrådet Lidbom sade — modernare familjerätt och äktenskapslagstiftning. Min första åtgärd som nyvald ordförande för nu rätt många år sedan var att leda en uppvaktning till dåvarande justitieministern med ett krav på detta. På vår kongress 1968 hade vi en utfrågning av dåvarande statsrådet Kling om äktenskapslagstiftningen och familjerätten. När man går tillbaka till protokollen och ser vad statsrådet sade då och vilka synpunkter vi förde fram i diskussionen om familjerätten, finner man att mycket är nästan ordagrant inpassat i direktiven till de fortfarande arbetande familjerättssakkunniga. Det är moderna och riktiga synpunkter som förts fram, och vi har ansett det vara ett mycket värdefullt bidrag som vi har givit till diskussionen om hur detta arbete skall bedrivas. Nu föreligger det reservationer och även motioner från kommunistiskt håll i anledning av propositionen och utskottsbetänkandet. Jag vill passa på tillfället att understryka att jag personligen, och säkert många med mig, delar en hel del av de synpunkter som förts fram. De är nämligen på många punkter ganska identiska med vårt mycket omtalade program, som har berörts vid många tillfällen här i riksdagen när vi har diskuterat olika frågor. Det har också ett avsnitt om familjerätten, och vi säger i vårt program: ”Nuvarande familjerättsliga lagar bör vara en del i en samlevnadslagstiftning vars grundläggande värdering är att familjen är en frivillig samlevnad mellan ekonomiskt oberoende och självständiga individer. Med familj avses då alla former av sammanboende med två eller flera individer.” Det är emellertid en viss skillnad mellan riktpunkter och målsättningar för framtiden och vad man i nuläget bedömer som möjligt att genom föra. Vi har nog för vår del velat hävda att dessa tankar skall kunna genomföras stegvis och att vi i dag tar ett ganska viktigt steg i och med att riksdagen efter den mycket lugna och sakliga debatt som vi har fått säkerligen kommer att anta det föreliggande lagförslaget. I mitt arbete i familjelagssakkunniga har jag också följt de direktiv som är givna.

Vi kommer alltså att rösta för detta betänkande, och vi ställer oss bakom de tankegångar som statsrådet Lidbom har fört fram. Det är på ett par punkter som i varje fall jag personligen ställer mig en aning kritisk. Jag tror det hade varit ytterligt lämpligt om man hade följt direktivens och utredningens tankar på att äntligen göra äktenskapet till en ren privatsak för dem som vill ingå äktenskap med det anmälningsförfarande som vi hade föreslagit. Så har nu tyvärr inte skett. Man har också gått emot familjelagssakkunniga när vi föreslagit att trohetsbegreppet skall försvinna ur lagen. Vi vet inte — det har betonats tidigare — varför fler och fler människor föredrar att inte gifta sig. Men en av anledningarna kan vara att vår generation är en självrannsakande och ärlig generation som vet att utgångspunkten för den nuvarande lagstiftningen, nämligen att en sammanhållning mellan två människor skall vara livsvarig, ofta inte håller. Det är måhända olyckligt, men så är ändå fallet. Och människor tycker — jag har talat med många — att de inte vill ge sig in på att lova en livsvarig trohet, inte vill avge ett löfte som de önskar hålla men som de kanske inte kommer att kunna hålla, beroende på hur omständigheterna formas i framtiden. Vi tror med andra ord att med en förenklad vigselceremoni och med en avdramatisering av de högtidliga löftena skulle måhända fler ingå äktenskap än vad fallet är nu. De som lever samman har ändå, såvitt jag förstår, samma ärliga vilja att hålla ihop och bilda familj. Om detta vittnar bl.a. det faktum att enligt gjorda undersökningar två tredjedelar av alla ogifta mödrar bor tillsammans med barnets far. Vi tycker för vår ärder efter de faktiska del att man måste anpassa lagstiftning och å förhållandena, och vi vill verkligen försöka skapa samma villkor för människor, oavsett vilken samlevnadsform de har valt.

Det är på en enda punkt som jag har ansett mig tvungen att motionera. Jag har gjort det tillsammans med Bertil Zachrisson och Lena Hjelm-Wallén, och det gäller den inkonsekvens som finns i propositionen, då man frångår majoritetens förslag om att barn skall växa upp under samma förhållanden vare sig föräldrarna är gifta eller inte. Det rör sig alltså om vårdnadsfrågan. Vi hävdar för vår del att möjlighet skall finnas för ogifta föräldrar att utöva vårdnaden gemensamt. Jag behöver inte utveckla tankegångarna alltför utförligt — saken har berörts i flera tidigare anföranden. Förutom de rent principiella synpunkterna på jämlikhet följer en rad praktiska fördelar av att bägge föräldrarna kan ha den gemensamma vårdnaden. Det är olyckligt och inkonsekvent att vårdnaden kan flyttas över från fadern till modern och från modern till fadern men att föräldrarna inte kan ha vårdnaden gemensamt. Jag nämner som exempel undertecknandet av skolintyg. Ena föräldern kan inte underteckna en sådan handling, om den andra föräldern inte skulle vara tillstädes. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till reservationen 19 av herr Sjöholm, fru Lundblad och herr Israelsson. Inom parentes sagt har samma yrkande som i reservationen rests också av herr Romanus, som delade reservanternas uppfattning i utskottet. Slutligen vill jag mycket kort beröra den diskussion som förts om betänketiden. "Jag kan försäkra kammarens ledamöter att vi i vårt utredningsarbete har varit i nära och intim kontakt med verksamma familjerådgivare och diskuterat med dem åtskilliga gånger. Vi har tagit del av deras synpunkter och varit med på ett par diskussionsdagar som de haft. Och jag tror att man kan ta hänsyn till vad de säger, nämligen att hemskillnadsåret inte spelar någon som helst roll. De menar att en betänketid på ett år som vi har för närvarande är alldeles för lång. Om man befinner sig i en kris och vet att den inte behöver lösas förrän om tolv månader, så förpuppar man sig så att säga med sin situation och sina problem. Först när sju åtta månader har gått och man börjar se slutet på betänketiden börjar man försöka reda upp situationen så gott det går, säger familjerådgivarna. Enligt deras mening borde betänkeinstitutet egentligen vara fyra månader. Det är en tillräckligt lång och tillräckligt kort tid för att man gemensamt skall kunna tänka igenom situationen och diskutera och ordna det för sig. Men vi har inom utredningen ändå sagt sex månader för att bli enhälliga, och vi har gjort det just för de fall då man inte är överens eller då det finns barn under 16 år. Familjerådgivarna framhåller också, och där tror jag att de har alldeles rätt, att det i ett familjeförhållande alltid finns betänketid, lagstadgad eller inte, innan man kommer till det definitiva beslutet. Det är inte många skilsmässor som bestäms på en dag, en natt eller en vecka. I regel har den föregåtts av många kriser och samtal, av veckors och månaders tankar på hur man skall klara upp situationen. Utifrån de utgångspunkterna tror jag att det är riktigt vad utskottsmajoriteten har kommit fram till och nu också förordar, nämligen att i de fall då vederbörande är överens och inte har några minderåriga barn bör ingen betänketid finnas. Den har så att säga ändå legat bakom den process som lett fram till beslutet om att man skall gå skilda vägar. Jag tror också att det är värdefullt att dessa synpunkter kommer till uttryck i kammarens protokoll. Sedan är det en helt annan sak att familjerådgivningen i framtiden, när vi vill ha det riktigt idealiskt, inte skall sättas in så sent. Den skall sättas in på ett mycket tidigare stadium, då det ännu finns möjligheter att reda upp det som kanske kan urarta till en svår krissituation.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

Herr talman! Låt mig börja med ett erkännande till statsrådet Lidbom för hans sätt att reagera inför den opinion, inte minst den kristligt inspirerade, som mötte familjelagssakkunnigas betänkande. Statsrådet har lyssnat och i väsentliga avseenden förbättrat förslaget från utredningens majoritet, och detta hälsar jag givetvis med tillfredsställelse. Men det hindrar inte att jag har kvar den inställning som jag gav uttryck för i den debatt som statsrådet och jag förde den dag lagrådsremissen offentliggjordes. I motion 1800 har jag hemställt att riksdagen måtte 1. för sin del avslå den proposition, som vi här behandlar och 2. som sin mening ge Kungl. Maj:t till känna vad i motionen anförts om nya överläggningar med de övriga nordiska länderna i fråga om äktenskapslagstiftningen i syfte att nå harmonisering mellan de olika nordiska ländernas lagstiftning på detta viktiga område. Tyvärr har utskottsmajoriteten inte velat tillstyrka denna hemställan. För egen del har jag fortfarande väldigt svårt att förstå varför det skall vara nödvändigt att ha så bråttom. Visserligen hänvisade statsrådet Lidbom till en lång utredningsperiod, när vi i början av året diskuterade de här frågorna. Men det kan ju inte befria oss från Helsingforsöverenskommelsens klara målsättning om såvitt möjligt gemensam nordisk lagstiftning. Äktenskapslagstiftningen har ju också länge ansetts som en av de väsentligaste delarna i den nordiska rättsgemenskapen. Jag vill därför fråga statsrådet: Innebär regeringens beslut att bortse från de andra nordiska ländernas hållning i själva sakfrågan och kravet på ytterligare tid för överläggningar en kursomläggning när det gäller den samnordiska linjen i fråga om lagstiftningsarbetet ? — Jag tror det är viktigt med ett klart besked på den punkten. Detta är en fråga som berör väldigt många människor. Just detta lagstiftningsområde har en påtaglig och daglig betydelse för stora grupper av Nordens invånare. Vi har en öppen nordisk arbetsmarknad, en långt driven ekonomisk gemenskap, helt öppna gränser de nordiska länderna emellan. Allt detta och mycket annat gör att stora grupper nordiska medborgare verkar i ett annat land än sitt eget. Det är för dessa en mycket stor fördel, om vi har en likartad lagstiftning inte minst på äktenskapsrättens område. Därför ställer jag frågan: Varför har regeringen varit så ovillig att göra ytterligare ansträngningar för att nå fram till en gemensam lagstiftning? Det var så mycket mindre angeläget att här skynda i förväg, eftersom mycket ännu återstår att utreda, innan vi kan få en reform som täcker hela äktenskapslagstiftningen. Huvuddelen av giftermålsbalkens bestämmelser rör de ekonomiska rättsverkningar som följer på ingående och upplösning av äktenskap, och den delen måste finnas med i sammanhanget för att vi skall få en samlad bild av hela det problemkomplex det här gäller. Det är mycket möjligt att förslaget också i de delar vi nu behandlar skulle ha fått en annan utformning om vi fått en helhetsreform i stället för den delreform det nu gäller. Gemensamhet på detta område är något så viktigt att nya försök borde ha gjorts för att finna en gemensam, tillfredsställande lösning. Men nog om detta. Jag nöjer mig med att hänvisa till motionen och yrkar bifall till reservationen 1. Även om den lagstiftning vi nu diskuterar berör inte endast oss svenskar utan även i betydande utsträckning våra nordiska grannar, är det ändå framför allt fråga om en kursangivelse för vårt eget folk på ett utomordentligt viktigt område. I sitt svar till mig den 1 februari yttrade statsrådet Lidbom bl.a.: ”Vår ambition är att få en modern, till nutida förhållanden anpassad äktenskapslagstiftning, som i sin mån bidrar till att bevara familjen och äktenskapet som den naturliga formen för samlevnad i vårt samhälle”. Det är såvitt jag förstår en lovvärd ambition, men det återstår att se om den lagstiftning som vi nu diskuterar kommer att innebära det värn för familj och äktenskap som den målsättningen anger. Jag har för egen del svårt att tro det. Redan grundsynen bakom direktiven till utredningen och den proposition som nu ligger på riksdagens bord talar emot detta. Det man vill bevara måste man värna om. Och då går det enligt min mening inte att stå neutral i förhållande till de olika samlevnadsformer som förekommer på detta område. Samhället måste ha rätt och enligt min uppfattning också plikt att säga ifrån att det prioriterar äktenskapet. Detta bör samhället genom lagstiftningen ge utttryck för och medverka till, så att människor inte av ekonomiska, juridiska eller andra skäl behöver tveka att ingå äktenskap. I det sammanhanget vill jag gärna tillägga att jag för min personliga del delar den kristna synen på äktenskapet som en livslång gemenskap. Däremot uttalar jag ingen dom över dem som inte har samma uppfattning. Jag delar den mening som kom till uttryck i fru Åsbrinks anförande att vi måste visa tolerans, förståelse, barmhärtighet och omsorg. Det hindrar dock inte att jag bl.a. från samhällets synpunkt prioriterar äktenskapet och vill värna om de värden som äktenskapet och familjen står för. Det finns delar i den föreslagna lagstiftningen som enligt min mening försvagar äktenskapets ställning. Jag tänker på förslaget om förenklad borgerlig vigsel, där allt tal om löften och ansvar gentemot varandra, barnen och samhället saknas. Jag tänker också på förslaget om snabbskilsmässa — det är bara att lämna den andra utan vidare, och det finns inget krav på betänketid när barn under 16 år saknas. Hur lättvindigt blir det inte att bryta upp ur äktenskapet? Jag tänker vidare på förslaget om borttagandet av den obligatoriska medlingen, som visserligen kan diskuteras i sin nuvarande form, men som ändå borde innehålla möjligheter till variation och förenkling med bibehållet krav på att medling skall äga rum. På sikt kan det jag nu nämnt och en del annat som jag inte hunnit beröra innebära en nedvärdering av äktenskapet som sådant. Formerna har som all erfarenhet visar en stor benägenhet att påverka innehållet. Enligt min bestämda mening är det angeläget att vii vår lagstiftning värnar om äktenskapet och familjen och ökar tryggheten i äktenskapet för makar och barn. Herr talman! Då jag måste räkna med att mitt förstahandsyrkande kommer att falla vill jag utan vidare argumentation yrka bifall även till reservationerna 2, 5, 6, 8, 9 och 14.

Herr talman! Det fattas många beslut i den här kammaren som får biverkningar som vi inte räknat med. På det område som vi diskuterar i dag är det oerhört svårt att överblicka konsekvenserna av vårt beslut. Vi rör oss här med frågor om på vilket sätt värderingar ändras och följderna för samhället av att olika företeelser anses socialt acceptabla eller inte. Det hade varit klokt att skynda långsamt, att åtminstone vänta och se hela lagstiftningen rörande äktenskapet i ett sammanhang och då även bibehålla samarbetet med övriga Norden. Utredningen som ligger bakom det förslag vi behandlar har arbetat med direktiv vilkas värderingar jag inte delar. Jag anser inte att samhället bör vara neutralt till olika samlevnadsformer, utan jag anser tvärtom att samhället bör klart säga ut att äktenskapet är den bästa samlevnadsformen mellan man och kvinna och att äktenskapet i princip är livsvaraktigt. En ny utredning bör tillsättas med denna grundvärdering i direktiven. Det skulle kanske bli lättare att få samarbete i Norden med de värderingarna. Jag ber alltså att få yrka bifall till reservationen 1 angående avslag på proposition nr 32. Samhället har, även oberoende av etiska normer, ett intresse av att familjebildningen är fast i formen och stabil. Många har i debatten i dag belyst barnens behov av trygghet, varför jag inte tar upp den saken nu. Lagutskottets betänkande nr 21 ger ett praktiskt exempel på hur närmast skrattretande komplicerat för samhället det blir när man prövar att jämställa olika samlevnadsformer. Enligt min mening bör samhället respektera att människor väljer andra samlevnadsformer. Det innebär dock inte att dessa former skall jämställas i lagen. För äktenskapets varaktighet har det stor betydelse vilka förväntningar man har på äktenskapet. Om man gifter sig med den inställningen att går det inte som man tänkt sig och hittar man någon som passar en bättre, så är det ju lätt att skilja sig, och då är förutsättningarna små att man skall lyckas få uppleva den utvecklande och djupt tillfredsställande tryggheten i att växa ihop med en annan människa. Man går då miste om den djupaste gemenskap som finns, Går man däremot in i äktenskapet med den inställningen att nu hör vi ihop för alltid, nu är denna människa mig given i lust och nöd, med fel och förtjänster — min närmaste medmänniska —, då har man en helt annan vilja och beredskap till anpassning. Alla äktenskap kräver anpassning, och vi kan behöva hjälp med det av känslokompetenta erfarna rådgivare. Anpassning kräver ansträngning, och för det behövs det motivation. Om samhället räknar med att äktenskapet är livsvaraktigt, och om lagstiftningen om upplösning av äktenskapet har undantagskaraktär, hjälper det till att motivera oss. Människor kan bryta ner varandra i ett äktenskap, och skilsmässor är ibland nödvändiga. Men det finns ingen ”ende rätte”. Förälskelser kan komma och gå, men äktenskapet är något mycket mera än bara förälskelse. Jag tror att vi behöver en generösare och öppnare syn på samlevnaden alla oss människor emellan. Vi har för litet värme och avspändhet och beredvillighet att lyssna och komma varandra nära. Vi behöver varandra allihop: ungdomar, barn, gamla, män och kvinnor. Vår översexualiserade tid kan inte bota känslokylan. Våra ytkontakters myckenhet tenderar att förflacka oss. Vi behöver medmänsklig, öm kontakt på ett djupare plan med flera människor. Det finns så många krampaktigt ensamma. Och den lilla snålt isolerade kärnfamiljen är inte mitt ideal. Men låt oss inte ännu en gång kasta ut barnet med badvattnet! En kärnfamilj, där mor och far lever i den trygga gemenskap som vissheten om att man hör ihop för livet ger, har förutsättningar att bli öppnare och ta in ensamstående i sin gemenskap. Jag tror det är viktigt att vi skapar möjligheter för detta i samhällsplaneringen. Människan har behov av ytkontakter och stimulerande omväxling, men hennes djupaste behov är ändå, tror jag, den nära, livsvaraktiga samhörigheten med en annan människa.

Herr talman! Under de veckor och dagar som föregått riksdagsdebatten om propositionen 32 har vi riksdagsmän utsatts för ett sannskyldigt bombardemang av upprop, broschyrer och skrivelser, där man i grälla färger utmålat alla de olyckor som kommer att drabba familjen och gällande samhällsordning om propositionen går igenom. Men den känsla man närmast får när man tar del av innehållet i propositionen och utskottsbetänkandet är väl en spänd förväntans upplösning i intet. I varje fall är förslagen verkligen inte synnerligen långt gående. Därmed menar jag naturligtvis inte att jag inte är beredd att godta åtminstone det mesta i propositionen — fast jag vill förutskicka att jag har för avsikt att följa reservanterna i reservationerna 11 och 19. Jag är tacksam för de förbättringar som föreslås. Men därom har många andra talat före mig. Det är bara en alldeles speciell fråga jag vill något beröra därför att jag har ett visst förflutet i den. I den gamla andra kammaren har jag ett par gånger motionerat om införande av borgerlig vigsel eller ett motsvarande förfarande såsom det rättsligt bindande instrumentet för äktenskaps ingående. Jag lyckades inte få gehör för mina tankar i riksdagen då och har därför inte på många år tagit upp frågan igen, för jag anser det ganska meningslöst att år efter år komma tillbaka med samma fråga när jag vet att utgången är given. Dessutom har ju utredningar pågått om reform av giftermålsbalken, och det kunde vara skäl att avvakta och se resultatet av de utredningarna. Direktiven till familjelagssakkunniga och dess förslag till reglering av förfarandet som skall konstituera äktenskapets rättsliga giltighet gav mig också förhoppningar om att ett radikalt förslag skulle kunna förväntas. Tanken att den juridiska sidan av äktenskapets verkningar är en fråga 3 Nr 106 som hör till det civilrättsliga området och att den etiska eller rel Fredagen den jämte inlägger i äktenskapets ingående I juni 1973 sak som envar får tillgodose efter eget gottfinnande har emellertid inte - am fått någon plats i propositionen. Inte heller i utskottsbetänkandet. I båda Aktenskapslagstift Ö uttalar man en sympati tämligen sval sådan — för det förslag som ningen m.m. familjelagssakkunniga lade fram om ett anmälningsförfarande, men själva kärnfrågan har man inte gått in på. Nu var familjelagssakkunnigas förslag kanske inte helt idealiskt, och in överensstämmelse med FN-konventionen väger naturligtvis tungt. Men med litet god vilja och fant indningarna att det inte står i full i skulle man väl ändå ha kunnat finna en form för ett borgerligt registreringsförfarande i vittnens närvaro, t något i stil med det franska systemet, som skulle ha varit väl förenligt med konventionen. Nu blir det alltså vid det gamla, att icke juridiskt utbildade officianter med rättsligt bindande verkan bekräftar avtal mellan två parter som får ganska långt gående rättsliga verkningar, verkningar som inte kan upphävas annat än under medverkan av domstol. Genom den obligatoriska medlingens avskaffande försvinner den sista resten av kyrkligt inflytande på detta område utöver vad den enskilde själv väljer att underkasta sig. Och till på köpet utsträcker man nu vigselrätten till frikyrkosamfunden ytterligare och aviserar att samma liberalisering med kyrkomötets benägna biträde skall ske visavi statskyrkan. I och för sig lägger jag mig naturligtvis inte i på vilka grunder en religiös officiant avgör vilka han vill eller kan viga, förutsatt att den religiösa ceremonin inte binder på annat sätt än i den mån parternas religiösa uppfattning gör det för dem självklart. Man har i debatten anfört som skäl för att behålla det nuvarande systemet en flerhundraårig tradition. Nåja, det dröjde fasligt länge i vårt land liksom i Norden i övrigt innan kyrkan fick ett så fast grepp över människorna att de underkastade sig kyrkans inblandning i vad som tidigare betraktats såsom en självklar civilrättslig transaktion. Men så småningom lyckades alltså kyrkan genomdriva den religiösa vigseln som en nödvändig beståndsdel i äktenskapets ingående. Först i vårt århundrade har den ganska ovilligt tvungits respektera att det finns andra uppfattningar om formerna för äktenskaps ingående, och därigenom fick Våra gamla bröllopsceremonier har djupa rötter i gammalhednisk tradition. Och den hade mycket litet att göra med religiösa föreställningar. Som Troels Lund påpekar i sitt stora verk om dagligt liv i Norden på 1500-talet, så var äktenskapet en affärstransaktion i syfte att tillgodose och bevara inte bara familjens utan släktens ekonomiska intressen. Då skulle transaktionen också vara fördelaktig, för annars lönade det sig ju inte att göra affärer. Och då fanns det minsann inte mycken plats för vare sig kärlek eller religion. Men den katolska kyrkan lyckades genom tåligt och ihärdigt myglande låt mig kalla det så befästa sin ställning och göra den kyrkliga vigseln till ett i vart fall nödvändigt tillbehör. Att man därvid svalde en del ceremonier som hörde samman med gammalhednisk tradition hör väl också till saken. Fortfa de var det nämligen trolovningen, handslaget, överlämnandet av f gåvorna samt de ofta mycket burleska och grovkorniga ceremonier som följde med överlämnandet av bruden som var det centrala och det bindande både i det allmänna medvetandet och i fråga om de rättsliga verkningarna. Det är för övrigt intressant att konstatera att när reformationen kom så intog Luther först den hållningen, att äktenskapets ingående var en världslig angelägenhet med vilken kyrkan inte hade att skaffa. Som den realpolitiker han var fann han dock snart att om han skulle kunna konkurrera med den katolska kyrkan fick han lov att slå den på dess egen mark, och snart blev han en mer än ivrig främjare av kyrkans makt även här. Om jag inte missminner mig dröjde det dock ända in på 1700-talet innan ett äktenskap måste bekräftas med kyrklig vigsel för att bli rättsligt giltigt även i Sverige. Troels Lund anmärker som en kuriositet att i Danmark förblev det länge efter det att kyrklig vigsel hade blivit obligatorisk ett privilegium för adeln att inte behöva blanda in kyrkan och prästerna i sådana angelägenheter. Troligen förhöll det sig på samma sätt i Sverige. Vi avskaffar nu i giftermålsbalken paragrafen om trolovning, eftersom den för länge sedan förlorat den betydelse den en gång hade som ett rättsligt bindande instrument, varmed äktenskapet de jure var instiftat. Det finner jag konsekvent. Vore det då inte också konsekvent att slutligen göra boskillnad mellan religion och juridik och låta en borgerlig ceremoni bli den som gör ett civilrättsligt avtal bindande och att överlämna vad övrigt är till dem som har behov därav? Jag hoppas i vart fall att när förskräckelsen över den reform vi nu kommer att besluta om lagt sig och man börjar inse, att det i själva verket är fråga om åtgärder i syfte att slå vakt kring den form av familjebildning med eller utan vigsel som av flertalet uppfattas som riktig och naturlig, skall tiden också bli mogen för den framtida slutliga omarbetningen av giftermålsbalken och att man då skall ta steget fullt ut med ett radikalare grepp på den här frågan. Herr talman! För dagen har jag inget yrkande.

Herr talman! Det lagstiftningsförslag vi nu diskuterar har fångat stort intresse både före och under riksdagsbehandlingen. Detta vittnar om den vikt man tillmäter frågan. Jag har personligen den uppfattningen att vi nu behandlar frågor som berör inte bara enskilda människor utan samhället i dess helhet. Jag noterar med tacksamhet det uttalande som statsrådet gjorde i sitt inledningsanförande i onsdags och som även gjorts i propositionen. Han säger nämligen att familjen är av grundläggande betydelse både för familjemedlemmarna själva och för samhället och att sammanhållning inom familjen kan tillgodose föräldrarnas och barnens behov av trygghet och samhörighet med andra. Då statsrådet höll sitt inledningsanförande sade han också att det förslag som nu föreligger är avsett att ge en större frihet åt enskilda människor. Man skall kunna handla efter de etiska normer osv. som man har gjort till sina. Det uttalandet verkar ju väldigt bra, och jag har ingenting att erinra mot det, men jag skulle vilja ställa frågan: Hur skapas dessa etiska normer som en människa handlar efter? Många som finner stöd i religiösa urkunder osv. kan kanske därifrån också få dessa etiska normer, men även de påverkas av den dagssituation i vilken de lever. Jag tror sålunda att det är av mycket stor betydelse, inte minst vid ett sådant tillfälle som detta, vilka uttalanden som görs i de här frågorna. Sådana uttalanden är på något sätt normskapande för både vårt släkte och det kommande släktet, och därför tycker jag att det är väsentligt vad som sägs. Nu har man i propositionen konstaterat att det är inte mindre än drygt 90 procent som i dag väljer äktenskapet som den fö som är erforderlig. Då är det också betydelsefullt att man gör sådana samlevnad. Det ger, menar man, den trygghet för familjen uttalanden som bestyrker att det förhåller sig så. Herr Nelander och jag har lagt fram en motion, där vi säger att förslaget kanske skulle ha vunnit ytterligare på om statsrådet uttalat sig ännu starkare för att äktenskapet med det skydd som det ger i form av lagstiftning är den bästa formen för samlevnad. Vi är i huvudsak eniga om att det behövs en reform av det här slaget, och jag har inte några stora erinringar att göra mot förslaget. Däremot tror jag att det hade varit väsentligt att få hela lagförslaget i ett sammanhang. Nu är detta ett delförslag, som skall följas av ett andra förslag. Jag tror att det både för att få en helhetssyn och för att få en bättre harmonisering med övriga nordiska länder hade varit lyckligt, om man kunnat avvakta och skapa ett samlat förslag. Av det skälet kommer jag att rösta på reservationen 1 för att ge uttryck åt vad jag själv innerst inne känner, även om jag vet att den reservationen icke kan vinna riksdagens bifall. I vår motion har vi tre yrkanden. Det första gäller en utökad vigselrätt inom trossamfund utanför svenska kyrkan. Det yrkandet har i sin helhet tillstyrkts, och det noterar vi med stor tacksamhet. Det andra yrkandet gäller familjerådgivningen. Medlingsinstitutet är ju borttaget, och det tror jag accepteras med tacksamhet av de allra flesta. Men då biträda med att söka reda ut de konfliktsituationer som kan uppstå i är det nödvändigt med en effektiv familjerådgivning, som kan samlevnaden mellan två människor. Nu har man sagt att medlarna skall finnas kvar en tid, och det kanske är förmånligt från den synpunkten att de har satt sig in i de här frågorna. För mig ligger i själva begreppet medlare någonting negativt så till vida att det förutsätter att det redan har uppstått en konfliktsituation. Man skulle önska att hjälpen från en medmänniska komme i god tid så att det inte behövde uppstå någon konflikt, och det behövs säkert en hel del handledning, rådgivning osv Nu finns de utbyggda familjerådgivningsbyråerna inte överallt i vårt land; vi har endast ett fåtal i förhållande till vad som behövs. Dessutom har de hittills haft en verksamhet som inte precis legat på det konfliktupplösande planet — den har legat mer på andra plan. Jag tror att det är väsentligt att man så snabbt som möjligt kan skapa en effektiv familjerådgivning. Utskottet har sagt en hel del mycket beaktansvärda ord om detta i sitt uttalande, och jag skall väl nöja mig med det. Men jag vill ändå nämna att jag tycker att väldigt mycket behöver göras för att om möjligt hjälpa sådana som kommer i konflikt. Det tredje yrkandet, som har ställts av många, är att det bör vara en betänketid. Enligt föreslagen lydelse har makar rätt till omedelbar äktenskapsskillnad då de är överens om att äktenskapet skall upplösas. Om det finns barn som är under 16 år eller om makarna inte är överens skall dock skilsmässan föregås av en betänketid på minst sex månader. I vårt yrkande har vi sagt att det kanske inte behövs så lång betänketid men förslagsvis tre månader. Det har sagts från en del håll att det är förmynderskap att man inte skulle få skilsmässa direkt. Jag är inte alldeles övertygad om det. I en kris är det alltid två parter. Sällan är båda parter lika starka: En part är starkare och en part är svagare. Om man medger ett sådant handlingssätt som det här är fråga om blir det säkert ökad frihet för den starkare, men det är inte säkert att det blir ökad frihet för den svagare. Vi har två motiv för detta yrkande. Det ena är att vi skulle undvika att skilsmässa sker i affekt, i ett slags chocktillstånd då man upplevt någon så väsentlig sak, att det med detsamma fattas kanske oöverlagda beslut som man sedan får ångra. Jag tycker att detta är väsentligt och att det finns starka skäl för att man i alla fall skall ha en lagstadgad möjlighet att tänka över. Jag tror också att i allmänhet konkretiseras inte alla sanningar och fakta om en sak förrän man börjar handla, Man kan fantisera om en sak länge, men då man går till handling konkretiseras ofta också de konsekvenser som denna handling medför. Den dag ett par makar går för att be om skilsmässa, då först konkretiseras alla fakta och konsekvenser för dem. Är då ett beslut fattat som inte går att upphäva, så är det som det är. Sedan kan man hålla på och ångra hur mycket som helst; då får man vidta nya åtgärder ifall möjligen äktenskapet skulle lappas ihop. Jag tycker nog att redan detta är ett starkt motiv för en betänketid. Det andra fallet, som jag också finner väsentligt, är om det finns barn över 16 år. Då skulle ett sådant här beslut kunna få fattas av föräldrarna utan tanke på barnen. Det är klart att det är bara två parter så att säga inneslutna i detta beslut, och til syvende og sidst måste det vara de som fattar beslutet. Men skall detta verkligen kunna ske helt utan hänsyn till ett par ungdomar som visserligen nått 16-årsåldern men som genom ett sådant här beslut finner hela sin existensram sönderbruten? Ty det blir den när far och mor bryter samlevnaden — då blir det ju en helt ny livssituation för barnen i detta hem. I många andra avseenden är vi medvetna om att vi skall söka åstadkomma samråd, och vi anser att barnen t.o.m., i skolan skall ha en viss möjlighet att medverka i uppläggningen av skolarbetet och i skapandet av skolans miljö. Men här skulle man ställa ungdomarna helt vid sidan om avgörandet — de får inte vara med och bestämma. Jag tror emellertid att de fäder och mödrar är få som, om man skall ge sig in på en sådan här allvarlig historia, inte lyssnar till vad deras pojke och deras flicka säger och hur de reagerar inför detta. Det kan förekomma fall då ett sådant här beslut för den unge pojken eller den unga flickan blir livsavgörande. Jag tror det var i Familjespegeln som man häromsistens hade intervjuer med ungdomar som råkat på glid i livet, och jag förvånade mig över i hur många fall de härledde detta till Fredagen den det främlingskap, den alienation som de upplevt i samband med att far 1 juni 1973 och mor hade brutit samlevnaden. Hela det skydd och det stöd som de - pr förut hade haft och upplevt som en trygghet vek plötsligt undan Aktenskapslagstift i; Det är många sådana här funderingar som kan göras — jag vet att det ningen m.m. också kan dras fram andra argument. Men jag har velat framföra dessa synpunkter eftersom de för mig personligen varit mycket väsentliga då jag funderat över de här frågorna. Jag vill för min del särskilt tillstyrka reservationen 14 beträffande betänketid och reservationen 10 beträffan

Herr talman! När vi har kommit så här långt i behandlingen av detta ende har väl det allra mesta blivit sagt. Det kan dock kanske vara på sin plats att för en sekund återvända till utgångspunkten till vad det i grunden är som vi skall ta ställning till här om en liten stund, vad det egentligen är som skiljer oss åt och som har vållat en över åtta timmar lång debatt.

Såvitt jag kunnat bedöma är vi alltså i stort sett eniga om målet, och det är endast om vägarna att nå detta mål som våra meningar går något isär och våra värderingar kanske skiljer sig. Jag tänker då bl.a. på det krav som framställts från denna talarstol om att äktenskapet skall prioriteras framför andra samlevnadsformer, medan utskottsmajoritetens förespråkare dit jag alltså hör har ställt sig bakom propositionens propåer om neutralitet när det gäller olika samlevnadsformer. Ingen skall förlora på att gifta sig eller vinna på att skiljas, heter det bl.a. i propositionen Här kommer också barnets bästa in i bilden. Alla barn skall självfallet ha samma levnadsbetingelser, oavsett om deras föräldrar har valt äktenskapet eller någon annan samlevnadsform. Den väg som propositionen i stället har valt för att, skall jag kalla det popularisera äktenskapet och som också utskottsmajoriteten har ställt sig bakom — är att förenkla formerna för såväl ingående som upplösande av äktenskapet. Ett exempel på detta är bl.a. tillhandahållandet av ett förenklat formulär för den borgerliga vigseln som ett alternativ för dem som så önskar och som endast skall innehålla de konstitutiva momenten. Jag delar där helt Grethe Lundblads här i kammaren deklarerade uppfattning att det för många kontrahenter som har ett eller kanske flera havererade äktenskap bakom sig kan vara svårt att för andra eller kanske tredje gången avge ett löfte om livslång varaktighet. Det är väl annars beträffande skilsmässoförfarandet som menings skiljaktigheterna har varit störst. Utskottsmajoriteten har där ställt sig bakom propositionens förslag om slopande av hemskillnadsinstitutet och förslaget att möjligheter till omedelbar äktenskapsskillnad skall finnas då makarna är ense och då det inte finns några underåriga barn. Här ligger o å i botten grundförutsättningen för hela lagförslaget, nämligen att vi skall respektera människors frihet att själva utforma sina personliga liv. Har två vuxna människor kommit överens om att gå skilda vägar, så skall samhällets engagemang inskränka sig till att tillhandahålla de praktiska lösningarna härför. Finns det däremot barn i familjen kommer den andra grundförutsättningen in i bilden, nämligen barnets bästa. Då stipuleras en betänketid på sex månader, bl.a. för att man skall få tid att lösa de praktiska problem som kan vara för handen med utgångspunkt just i sförstånd skall råda, att ett hänsynstagande till barnets bästa ingalunda betyder att ett söndrigt äktenskap under alla förhållanden skall bestå för barnens skull. Det är inte alls barnets bästa. Låt mig här bara tillägga, för att inga mi: säkert att det är förenligt med barnens bästa. Däremot torde en avdramatisering av skilsmässoförfarandet vara det som för alla parter, såväl föräldrar som barn, i längden är att föredra. Det har nu Även om jag ställer mig tviv lande till att det finns några ckliga skilsmässor i och för sig, så tror jag i alla fall att det vore synnerligen angeläget om denna reform kunde bidra till att fler skilsmässor blev något mindre olyckliga. Jag vill till sist, herr talman, i likhet med vad herr Hammarberg gjort tidigare i den här debatten, uttala min stora tillfredsställelse med det mycket positiva uttalande för de homosexuellas problem som finns i utskottets skrivning. I den svåra och, jag tror för de allra flesta av oss, ofattbara situation som denna minoritetsgrupp befinner sig i, måste ett uttalande av detta slag som jag förmodar att riksdagen om en liten stund ställer sig bakom — te sig mycket uppmuntrande. Att riksdagen som sin mening uttalar att ”en samlevnad mellan två parter av samma kön är från samhällets synpunkt en fullt acceptabel samlevnadsform”, måste för dessa grupper innebära ett stort steg framåt i deras strävanden att nå en likaberättigad och jämlik tillvaro.

Herr talman! I ett pluralistiskt samhälle, där många olika åskådningar bryts mot varandra, är det självklart att lagstiftningen på äktenskapets område är sekulariserad och att den inte kan bindas upp vid någon bestämd trosuppfattning, och självfallet inte heller vid någon annan uppfattning. Det betyder i klartext att äktenskapslagstiftningen är en samhällelig angelägenhet. Det finns tillräckligt med erfarenheter från utlandet av hur det kan gå om man gör på ett annat sätt. Jag vill bara hänvisa till vad som sker i Israel, där man överlåtit denna lagstiftning åt de olika trossamfunden och där det är nästan omöjligt att legalisera ett förhållande mellan personer med olika religioner. Det blir också oerhörda problem vid en skilsmässa. Detta betyder naturligtvis inte att trosuppfattningarna i ett samhälle är utan betydelse för den lagstiftning som genomförs. De har framför allt sin betydelse när det gäller de sociala och ekonomiska förhållanden man har att se till i detta avseende. Det är från religiösa utgångspunkter självklart att varje människa i frihet får utforma sina förhållanden, också på detta område. Jag har därför svårt att förstå den debatt som föregått beslutet och som på många håll varit mycket hetsig. I många länder har man ordnat äktenskapets ingående genom att införa ett obligatorisk civiläktenskap — fröken Bergegren berörde det. Man har då gjort den religiösa vigseln frivillig, dvs. till någonting som var och en fått vara med om om man velat. Ingenting hindrar att man går den vägen.

Vi har inom frikyrkosamfunden erfarenheter av en sådan ordning från en tidigare lagstiftning, och den uppmuntrade oss inte att gå vidare på den vägen. Man borde alltså finna en utväg för att ordna upp också den juridiska sidan vid en kyrklig vigsel. Men det är ändå viktigt, sade vi oss, att man skiljer dessa saker åt. Familjelagssakkunniga föreslog registrering av äktenskapet, och vi hade ingenting särskilt emot det; vi tyckte det kunde vara en väg att gå. När detta nu av olika anledningar inte blivit regeringens förslag, får man också godta den väg som föreslås i propositionen. Vad som emellertid blivit resultatet av denna behandling — och det är väsentligt — är att man har kvar den gemensamma ceremonin. Vi hade också ett annat krav att man skulle komma ifrån vigselskyldigheten för svenska kyrkans präster. Vi har haft tillräckligt många olustiga processer kring problemet att en präst har vägrat att viga frånskilda. Det borde man försöka komma ifrån. Vi vet att det som legat i vägen är sambandet mellan stat och kyrka och det förhållandet att prästerna är statstjänstemän. Nu säger emellertid regeringen att kyrkomötet skall få ett förslag i den här frågan, och vi kan se fram mot en lösning. Därmed, herr talman, skulle alla dessa olyckliga processer vara ett minne blott, och ingen kan sörja över det. Vidare har vi framfört ett önskemål om att vigselrätten för frikyrkopastorer skulle utvidgas. Den har, som vi vet, varit begränsad på så sätt att en av kontrahenterna skall vara medlem i den kyrka där vigselförrättaren är pastor. Vi har frågat oss: Varför denna inskränkning? För en tid sedan fattade riksdagen ett beslut, som vi tycker är en halvmesyr, om att någon av kontrahenterna skall tillhöra ett trossamfund. Det är enligt vår uppfattning bara en halv lösning. Vi menar att den som har fått vigselrätt också skall ha rätt att viga de människor som vill anlita honom eller henne. Utskottet har beslutat bifalla den här delen av en motion som jag väckt i frågan, och jag hälsar naturligtvis detta med stor tillfredsställelse. Alla äktenskap håller tyvärr inte livet ut, och vi kan beklaga att Nr 106 skilsmässofrekvensen stiger, men vi rår inte över det. Varje människas frihet att själv handla i hithörande frågor gör att samhället självfallet inte kan skapa någon tvingande lagstiftning härvidlag. Vad vi kan göra är att AE skapa vissa juridiska regler, framför allt på den ekonomiska sidan. De Åktenskapslagstiftreglerna kommer vi till längre fram, när vi skall behandla den andra ingen m.m. etappen i den här lagstiftningen. Samhället kan emellertid gå in på rådgivningssidan. Samhället har sedan lång tid tillbaka haft den obligatoriska medlingen. Det är nog riktigt, såsom det har anförts i debatten, att ingen begråter det obligatoriet när det nu försvinner och vi får en frivillig medling. Man har ju att göra med vuxna människor, och det är nog ganska hopplöst och meningslöst att tvinga på vuxna människor en medling som de inte vill vara med om. I detta sammanhang hälsar jag med tillfredsställelse att bestämmelserna om skuld försvinner. Jag tror att mycket uppslitande saker har kommit fram vid domstolsförfarandena, som inte har varit till nytta på något sätt utan snarare har rivit ned än byggt upp det som skulle vara ett nytt förhållande. Jag är alltså glad över att skuldbegreppet försvinner. Hemskillnadsåret upphör, och ingen begråter heller detta, men kvar har vi bestämmelsen om att det — om makarna inte är ense eller om de har barn under 16 år — skall finnas en betänketid på 6 månader. Däremot behövs ingen betänketid när makarna är ense. I de allra flesta fall är det självfallet ganska meningslöst med en sådan här betänketid. Den har redan funnits. Man springer inte i väg och begär skilsmässa utan att ha tänkt sig för både en och två gånger. Vad jag i min motion 1797 har sagt — och som många hållit med mig om är att det kanske ändå behövs en liten tröskel för att förhindra förhastade beslut. Läser man propositionen, finner man att även regeringen befarar detta, och i propositionen sägs att makarna inte får skilsmässa omedelbart, utan att domstolsproceduren ändå tar en viss tid. Dä ör finns det i realiteten en sådan betänketid. Jag är litet osäker på den punkten, därför att detta beror på hur mycket domstolen har att göra. Det kan naturligtvis till slut bli så, att kontrahenterna bara går upp till domstolen och får ett beslut, nästan på stubben. Jag tycker det är olyckligt att öppna den vägen helt, och jag har därför i motionen föreslagit en betänketid av 3 månader. Det finns också en reservation, nr 14, som följer den linjen, och jag ber alltså, herr talman, att få yrka bifall till den reservationen. I motionen 1797 har jag också tagit upp frågan om utseende av medlare. menar att kommunen bör få sköta detta i första omgången; änsstyrelsen har att fatta det formella beslutet, bör det vara även om 1 kommunen som föreslår medlare. Eftersom kommunen ligger närmast människorna och har lättast att bedöma vilka medlare som är dugliga och lämpliga, bör den handha detta. Utskottet har gått mig till mötes på den punkten och föreslår skrivelse till regeringen i saken. Jag har också yrkat att minst en av medlarna bör vara förtrogen med religiösa föreställningar omkring äktenskap och familjeliv. Även på den punkten delar föredragande statsrådet i propositionen min åsikt.

Därför får man väl ningen m.m. förutsätta att frågan blir lättare att bevaka. Jag skrev i motionen också att man bör tänka på att det i vissa kommuner finns många invandrare, varför det bör utses någon medlare som är förtrogen med den problematiken. Utskottet håller med mig även på den punkten. I själva verket är det på det sättet, att man kan utse relativt många medlare i en kommun naturligtvis beroende på kommunens storlek — och att man därvid inte behöver ängsligt snegla på antalet, t.ex. att medlarna skall vara bara två. Jag har liksom flera andra här i riksdagen hyst en viss fruktan i utskottsbetänkandet används det ordet, och jag kan gärna använda det här också för att familjerådgivningsbyråerna inte kan byggas upp i önskvärd takt. Det annan sak är mycket bättre, t.ex. att familjerådgivningen skulle vara rfärligt lätt i vårt samhälle att säga att en mycket bättre än medlingen. Vi kan hålla med om detta, men tar vi bort den ena saken utan att se till att den andra frågan får sin lösning, blir resultatet inte vad man hade tänkt sig. Utskottet instämmer på den punkten och skriver alltså till Kungl. Maj:t om den saken. Det lär väl därför bli så jag hoppas och förutsätter att det blir det att socialutredningen, som har den här saken om hand, behandlar denna fråga med förtursrätt när utredningens principbetänkande är färdigt, vilket väl blir relativt snart. Det är alltså viktigt att familjerådgivningsbyråerna snabbt byggs upp i vårt land, så att man verkligen kan komma människor till hjälp i detta avseende Jag har också, herr talman, tagit upp frågan om de frivilliga rådgivningsbyråerna. Jag har inte gjort detta från annan utgångspunkt än att här skall finnas valmöjligheter för människor. Vi har valmöjligheter när det gäller att ingå äktenskap och vi har kvar valmöjligheter när det gäller medlingen; det bör alltså finnas valmöjligheter också när det gäller rådgivningsbyråerna. Det finns sådana som är startade av kristna organisationer, och de bör få ett ekonomiskt stöd för sin verksamhet, så att man får en uppbyggnad av verksamheten som ger denna frivillighet, denna valmöjlighet. Några av utskottets ledamöter har reserverat sig till förmån för min motion. Jag skall göra dem ledsna genom att inte yrka bifall till den reservationen. Anledningen är att jag tycker att utskottets skrivning är klar på denna punkt. Fröken Andersson i Lerum, som talade för utskottet i denna fråga, sade att hon utgår från att socialutredningen tar upp frågan, och hon betygade också sin uppskattning av dessa byråer. När socialutredningen tar upp frågan om rådgivningsbyråerna måste den naturligtvis samtidigt ta upp den ekonomiska sidan. Vare sig man röstar på utskottets hemställan eller på reservationen kommer man inte ett steg närmare frågans lösning. Jag betraktar reservationen på denna punkt närmast som ett sätt att försöka markera att man är välvilligare inställd än andra. Utskottets värderade ordförande, herr Wiklund i Stockholm, är också ledamot av socialutredningen, och jag förutsätter att han har möjlighet att driva frågan där. Herr talman! Jag ser av räkneverket att jag har dragit över den tid som r tid att sluta.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
Herr talman! Låt mig understryka att ä ctenskapet bör ha en central roll i familjebildningen, och reformer i familjerätten bör genomföras så att äktenskapet som en för det stora flertalet lämplig sammanlevnadsform bevaras. Det är glädjande att kunna konstatera att det i detta betänkande inte finns något som strider mot denna folkpartiets grundsyn. Men låt mig, herr talman, ändå ta upp ett par saker. Jag måste instämma i utskottets uttalande att medlingen bör bli frivillig och att den även i framtiden bör garanteras vara kostnadsfri. Men att behålla medlingen, även om det blir som en frivillig institution, innebär som jag ser det, en fara därigenom att den mycket angelägna familjerådgivningen på det sättet ytterligare kan fördröjas. Jag finner det, precis som de tre föregående talarna, ytterst angeläget att medlingsförfarandet så snart som möjligt e öjligheter till en familjerådgivning — i första hand naturligtvis för alla sammanboende med barn. Men alla bör ha rätt till sådan rådgivning, och detta inte endast då en skilsmässa aktualiseras. Familjerådgivningen bör utvidgas till att omfatta även dem som står i begrepp att gifta sig. Detta kan ske genom att en äktenskapsoch föräldraskola skapas som en möjlighet och rättighet för alla människor. Propositionen säger ingenting alls om föräldrautbildning. Folkpartiets kvinnoförbund tog upp denna, i sitt remissyttrande, och jag vet att många andra remissinstanser också gjorde det. I äktenskapsoch föräldraskolan skulle man t.ex. kunna ge den upplysning om gällande äktenskapsregler som flera talare i onsdags efterlyste. Man sade att unga människor som stod i begrepp att ingå äktenskap fick dålig upplysning; den saknas enligt min mening helt. Efter en väl utbyggd äktenskapsskola och föräldrautbildning skulle familjerådgivningen komma att uppfattas som en naturlig instans att vända sig till, då man råkar i svårigheter med sitt äktenskap eller över huvud taget får problem inom familjen. Det är inte första gången som jag från denna talarstol beklagar att familjerådgivningen alltjämt har karaktären av försöksverksamhet. Det är flera år sedan jag första gången tillsammans med Elvy Olsson från centerpartiet motionerade om att den skulle göras obligatorisk. Man får verkligen hoppas att socialutredningen nu fort kommer fram med ett förslag till en obligatorisk familjerådgivning. Jag anser också att de frivilliga familjerådgivningsbyråerna nu är ett viktigt komplement och därför yrkar jag bifall till reservationen 10. Beträffande det borgerliga vigselformuläret vill jag understryka att det är viktigt att vi får tillgång till ett förenklat formulär. Det finns människor som, trots att de omfattar trohetsidealet, inte vill lova något som de är medvetna om att de kanske inte kan hålla. Vill man värna om äktenskapet skall man ge dem möjligheter att a ett enklare formulär Därför, herr talman, yrkar jag bifall till utskottets förslag på denna punkt. Även om äktenskapsfrekvensen kommer att öka, om vi får detta enklare vigselformulär, finns det dock människor som kommer att välja en annan form av samlevnad. Därför finner jag det angeläget att båda föräldrarna gemensamt kan få ha vårdnaden om barn födda utom äktenskapet. Detta skulle, som jag ser det, bidra till att utjämna skillnaden mellan barn födda i äktenskap och barn födda av föräldrar som inte önskar äktenskap. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till

Herr talman! När de sakkunniga som skulle se över den familjerättsliga lagstiftningen tillkallades 1969, upplevdes det som angeläget och nödvändigt, angeläget därför att allt fler väljer andra samlevnadsformer än äktenskap, samlevnadsformer som till stor del saknar regler och där det lätt blir så att eventuella barn kommer i kläm. En hel del av utredningens förslag till reformering var bra, men jag beklagar två av förslagen. Utredningen hade ej fullständiga förslag i vad gäller de ekonomiska rättsverkningarna utan har skjutit på den delen. Det andra är att utredningen ej utfört någon undersökning om vilka anledningar som ligger till grund för att allt fler nu avstår från att gifta sig utan väljer en annan samlevnadsform. Även utskottet uttalar en indirekt kritik när det säger sig inte veta orsakerna härtill. Jag beklagar ännu en gång att vi inte har ett sådant undersökningsmaterial. Nu tror alla att det beror på någonting, men ingen vet. Många tror att det beror på ekonomiska konsekvenser, på att äktenskapet skulle vara ekonomiskt missgynnat. Eftersom jag anser det vara viktigt att samhället är helt neutralt ekonomiskt gentemot olika samlevnadsformer, är det också angeläget att det blir helt kartlagt hur situationen är och om den är diskriminerande för den ena eller andra samlevnadsformen. Om så är fallet måste ändringar ske. Det talas mycket om familjen och dennas betydelse i samhället. Jag tänker då på den traditionella familjen, mor och far som är gifta med varandra och deras barn. Jag är väl medveten om att det i dag inte är den vanligaste familjeformen i Sverige, men jag utgår ändå ifrån den, och jag tror också att det är just den formen som ger stabilitet och att den, om den fungerar väl, utgör en trygghet för dem som tillhör familjen, inte minst barnen. Därför finner jag det angeläget att man finner så enkla former som möjligt för äktenskapets ingående, så att ingen avstår därför att man tycker att det är krångligt och därför att ceremonierna är för högtidliga. Jag är tilltalad av en enkel form — helst en registrering om det hade gått. Men jag har blivit övertygad om att det för närvarande inte är möjligt att komma fram på den vägen utan därför förordar jag den enklare form som nu föreslås. Motiven för att jag vill ha ett så enkelt tillvägagångssätt som möjligt är att jag tror på äktenskapet och vill bevara det för framtiden, främst för barnens skull. Men naturligtvis skulle de som önskar en större ceremoni även få ha en sådan. I samlevnaden mellan två människor möter ofta svårigheter, inte minst i vår stressade tid. Det kan vara str de arbetsförhållanden, otillräcklig barntillsyn, ringa eller ofta inga kunskaper om barnuppfostran. Som fru Frenkel förut sade har vi ju ingen föräldrautbildning, och jag liksom fru Frankel tycker att det är förvånande att inte propositionen tar upp något om detta. Det kan föreligga ekonomiska svårigheter, vilka rätt ofta kan vara beroende på att de unga makarna saknar kunskaper om hushållsekonomi. Plötsligt befinner sig de unga makarna i en situation som de inte bemästrar, och då har de ofta ingen att tala ut med, ingen som kan ge råd, för vi vet att familjerådgivningen ännu inte fungerar så väl därför att den ännu inte är utbyggd. Vi har den bara på försök och dessa har pågått under många år. Jag beklagar att familjerådgivningen ännu inte kunnat få en fastare form. I och för sig kan jag förstå utskottet när detta skriver på ett positivt sätt om familjerådgivningen men ändå uttalar sig pessimistiskt. Man säger att det kommer att dröja innan den blir utbyggd — inte minst på grund av ekonomiska skäl. Alla vi som talar om och vill bevara familjen som institution måste också så snabbt som möjligt söka finna former för och pengar till denna utbyggnad av familjerådgivningen. Vi måste få fram resurser som hjälper människorna att klara av sin vardagssituation. Som medlare tror jag mig ha en viss erfarenhet av att det är just de saker jag talat om som ligger i botten när tankarna på skilsmässa uppkommer. Men i det skedet är det i regel för sent att rädda äktenskapet. Därför finner jag som så många andra som har talat i debatten här att det är helt riktigt att avskaffa den obligatoriska medlingen men att den tills vidare får vara kvar som någonting frivilligt. Jag tycker att de resurser som används till medling skall läggas på familjerådgivning. Om makarna sedan kommer fram till att det ändå för dem båda är bäst att gå skilda vägar, då tycker jag vi skall respektera det och att samhället ej skall ge pekpinnar genom att t.ex. säga att ni nog behöver tänka över det här litet grand. Jag tror mig veta att makar i den situationen i de allra flesta fall har haft ganska lång betänketid — i regel under åratal. Därför är tanken på tre eller sex månaders ytterligare betänketid de flesta gånger någonting ganska oförståeligt för de inblandade. För många är det direkt kränkande att behöva vänta på skilsmässan. Av det jag här har sagt framgår att jag kommer att rösta på utskottsmajoritetens förslag. Ingående av äktenskap är en frivillig form av gemenskap mellan två människor. När problem i samlevnaden uppstår måste det finnas råd och hjälp att tillgå. Finner makarna att äktenskapet ej skall fortsätta kvarstår fortfarande frivilligheten — samhället skall inte leka förmyndare över självständiga människor. Slutligen skall jag, herr talman, utan att argumentera angående öjligheten för ogif att jag delar den ås bifall till. a föräldrar att utöva vårdnaden gemensamt, uttala kt som framförs i reservationen 19, vilken jag yrkar Nr 106 Herr talman! Jag vill uttala min tillfredsställelse över den breda Fredagen den enigheten om familjens betydelse liksom enigheten om de reformer som 1 juni 1973 föreslås. Det är på mindre punkter som meningarna går isär. Mest är de av den arten att en del vill skynda litet långsammare

Herr talman! Får jag först säga att jag i frågan om de frivilliga familjerådgivningsbyråerna tycker att det är en viss skillnad mellan utskottsmajoritetens och reservanternas skrivning. Utskottsmajoriteten har ju tagit den ställningen att statsbidrag för närvarande inte bör utgå till samheten, medan reservanterna menar att det är nödvändigt att i omfattning än nu lämna ekonomiskt stöd till dessa byråer. Detta är en principiell skillnad. Jag har emellertid, herr talman, begärt ordet av en annan anledning, nämligen på grund av ett yttrande i en replik av herr Sjöholm under debatten i onsdags, vilket jag inte då kunde bemöta på grund av kammarens debattordning. Herr Sjöholm gjorde gällande att jag skulle ha menat att Rumänien var ett idealland när det gällde äktenskapslagstiftning. Förvisso har jag inte sagt det. Jag har nämnt att det finns länder med olika samhällssystem som löser dessa frågor på olika sätt. Som ett intressant exempel tog jag det kommunistiska Rumänien som har utformat sin äktenskapslagstiftning på ett helt annat sätt än de kommunistiska representanterna i riksdagen vill lösa dessa frågor på i Sverige. Jag vill emellertid klart säga att Rumänien för mig inte framstår som något idealland, vare sig i fråga om äktenskapslagstiftning eller i något annat avseende.
Herr talman! Vi talar numera mycket om ångerveckor. Herr Winberg har nu haft en ångerhelg på sig för att korrigera vad han sade före Kristi Himmelsfärdsdag. Det kan kanske vara bra. Men att herr Winberg skyller på debattreglerna begriper jag inte, därför att herr Winberg var uppe flera gånger efter mig och kunde då ha gjort ett tillrättaläggande. Jag sade i onsdags att de här i kammaren som förmenar vuxna rättskapabla människor att heter, om de vill skilja sig när det inte finns barn, vill därmed öka själva bestämma i sina personliga angelägen samhällets inflytande över den enskilde. Detta har, som jag ser det, en socialistisk prägel. Sedan steg då herr Winberg upp och talade om hur man har det i Rumänien. Då var det väl inte konstigt att jag kopplade på detta. Det hade varit en lapsus av mig att inte göra det. Vi tilltror den enskilda människan förmågan att bestämma själv i sina personliga angelägenheter — djupt personliga angelägenheter som det här är fråga om. Men ni andra anser inte att människor har den förmågan, utan samhället måste ställa och styra för dem. Det strider väl mot den lära som herr Winberg är ute och talar om på möten m.m. Och det är, som jag ser det, en förmyndarmentalitet som har tydliga socialistiska inslag.
Herr talman! Det är inte fråga om någon ångervecka, inte ens några ångerdagar. Jag begärde ordet i onsdags omedelbart när herr Sjöholm hade haft sin replik, men fick icke ordet då. Sedan vill jag bara i principfrågan säga att vi som vill att man skall ha betänketid ser det som ett skydd för den svagare individen i ett partsförhållande. Därför menar vi att det inte finns anledning för samhället att direkt tillhandahålla ett system som gör att det kan bli fråga om äktenskapsskillnad omedelbart, något som den svagare parten kanske sedan ångrar.
Herr talman! Det har visat sig att herr Winberg behöver betänketid för vad han säger i kammaren. Men jag tror inte att vuxna rättskapabla människor i övrigt behöver ha det i sina personliga angelägenheter.